Fru talman! Thomas Morell har frågat mig om jag och regeringen avser att öka resurserna för gränskontroller och vägkontroller. Att kriminellas utövande av våld drabbar oskyldiga är avskyvärt och fullkomligt oacceptabelt. Regeringen ser mycket allvarligt på den grova brottsligheten och genomför därför den största satsningen någonsin på Polismyndigheten. Vid halvårsskiftet 2021 hade antalet anställda ökat med drygt 7 000 personer. Det betyder att Polismyndigheten aldrig tidigare haft så många anställda, och det har aldrig tidigare funnits så många poliser i Sverige. Regeringen har också presenterat 34-punktsprogrammet mot gängkriminalitet. Programmet är det mest omfattande i Sveriges historia. Det genomförs nu punkt för punkt. Skärpta straff för grovt vapenbrott gör att vi i större utsträckning kan häkta och lagföra de kriminella. Hemlig dataavläsning gör att vi kan lyssna på deras kommunikation. Mer kameraövervakning på gator och torg gör att vi kan störa öppen narkotikahandel. Samhällets ansvarsutkrävande har intensifierats. Arbetet fortsätter under hösten. Vi ser fram emot att bättre möjligheter till husrannsakan för att söka efter vapen och andra föremål träder i kraft, liksom den slopade straffrabatten för unga myndiga vid allvarlig brottslighet. I oktober redovisar tolv myndigheter sitt arbete mot näringsverksamhet och felaktig folkbokföring kopplat till organiserad brottslighet, och i december får vi en ny, uppdaterad lägesbild över utsatta områden. När det gäller kontroller i gränsnära områden har regeringen tillsatt en utredning som bland annat ska ta ställning till om det bör göras lagändringar för att brottsbekämpningen i gränsnära områden ska kunna effektiviseras. Det kan handla om ändringar när det gäller möjligheten till kamerabevakning och rätten att använda tvångsmedel som kroppsvisitation och genomsökande av fordon i brottsförebyggande syfte. Utredningen redovisas i november. Regeringen har också gett en utredare i uppdrag att se över de regler som styr Tullverkets befogenheter att genomföra kontroller och arbeta brottsbekämpande. I uppdraget ingår bland annat att överväga om Tullverket ska ha rätt att biträda Polismyndigheten i fler fall än vad som är möjligt i dag. Utredningen kommer att redovisas i vår. Vad gäller situationen på vägarna anser regeringen att det finns skäl att kartlägga och analysera den nuvarande kontrollverksamheten på yrkestrafikområdet. Regeringen har därför låtit en utredare ta fram förslag, och ett betänkande har nyligen lämnats. Utredaren föreslår bland annat att den befintliga kontrollstrukturen behålls men att den utvecklas genom en tydligare styrning av de olika myndigheterna. Regeringen bedriver ett omfattande arbete - och det är ett långsiktigt åtagande. Brotten måste bekämpas men lika viktigt är det att komma åt brottens orsaker, för det behövs ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete som involverar hela samhället. Alla aktörer som har inflytande över utvecklingen behöver tillsammans och inom sina respektive ansvarsområden öka ansträngningarna för att trycka tillbaka gängbrottsligheten och göra Sverige tryggare.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Det här går precis hand i hand med det som vi diskuterade tidigare om de olagliga transporterna på våra vägar. Jag har jobbat med de här frågorna i över tio år och har upplevt att samhället inte förstår sambandet mellan den olagliga transporten som sker på våra vägar och annan kriminell verksamhet. Men de har ju kommit in och nästlat sig in i våra logistiksystem. De har järnkoll på hur flödena är, de har koll på vilka transporter de kan nyttja för att få in vapen och narkotika. Unga kvinnor används i form av prostitution, och unga män nyttjas i byggbranschen eller inom restaurangnäringen. Det här fastslog duktiga kriminalpoliser vid polisen i Västra Götaland, länskrim, redan 2012. Jag har jobbat nära tillsammans med dem. Vi startade ett projekt inom åkerinäringen. Man skulle kunna ringa ett speciellt nummer om man såg någonting som var misstänkt. Lastbilschaufförer är ju ute dygnets alla timmar, årets alla dagar, och om de kunde hjälpa polisen att komma åt denna olagliga verksamhet var det till stor fördel. Det var ett intressant projekt som också ledde till att polisen kunde göra en del tillslag. Men man konstaterade i samband med detta att den olagliga trafiken har nära koppling till övrig kriminell verksamhet i vårt samhälle och att ekonomiska resurser skapas för annan kriminell verksamhet, som att kunna ta in narkotika, vapen och så vidare. Vi lider av detta i samhället i dag. Det skjuts och sprängs i stort sett dagligen. Det värsta av allt är att oskyldiga drabbas. År 2015 sprängdes en fyraårig flicka till döds i Torslanda, och 2018 dog en åttaårig pojke när en handgranat kastades in i rummet där han låg och sov - det var en släktuppgörelse. I augusti 2019 sköts en ung mamma till döds när hon hade sitt spädbarn i famnen, och i Norsborg 2020 dödades en tolvårig flicka vid en skottlossning. Helt oskyldiga människor som inte har med saken att göra mördas på öppen gata. En tid efter mordet på polismannen i Biskopsgården skottskadades två små barn vid en skjutning i Flemingsberg. Det var bara ren tur att skotten tog i benen på barnen. När det gäller träffbilden hade det kanske räckt med 20 centimeters skillnad för att det skulle ha fått en annan utgång. Det här måste man stävja, och det bästa sättet att stävja och få stopp på den kriminella verksamheten är att strypa näringsflödet till de kriminella. Det bästa sättet att strypa näringsflödet är helt enkelt att få bort dem från sina verksamheter. Ut med fler poliser på vägarna som kan göra kontroller, och stärk tullverksamheten så att vi hela tiden kan störa och bromsa den kriminella verksamheten! Om vi inte gör det kommer vi inte heller att komma åt det andra. Det är som kommunicerande kärl. Vi måste få en fungerande kontrollverksamhet ute på vägarna och vid våra gränser för att stoppa näringsflödet till de kriminella.
Fru talman! Det känns bra att Thomas Morell och jag i grunden är överens. Vi bygger ut Polismyndigheten med 10 000 fler anställda så att vi har fler poliser närvarande som kan ingripa. Vi bygger också ut kontrollverksamheten i yrkestrafiken och den tunga trafiken, vilket är helt nödvändigt som vi sa i vår förra diskussion. Vi ska ta fasta på det som handlar om gräns nu. Vi tittar nu på hur polisens befogenheter vid gränsområden ska stärkas, vilket jag tror är viktigt. Man ska också kunna använda modern teknik, för många av de kriminella gängen går ju att spränga genom underrättelseverksamhet, det vill säga att ju mer kontroll vi har på vad som rullar på våra vägar och in i vårt land, desto större möjligheter har vi att ta dem i Sverige men också att bryta hela kedjan bakåt ute i Europa. Det mesta av vapnen och narkotikan kommer ju inte från EU-länder från början. Det kommer in via hamnar eller smugglas in på andra vägar i Europa. Det betyder att det internationella Europol och Eurojustsamarbetet är helt avgörande för att slå mot de här näringskedjorna eller den infrastruktur som Thomas Morell beskriver. Det är alltså inte bara en svensk fråga utan en internationell fråga som vi kan jobba med tillsammans med våra grannländer. Det absolut mesta som rullar in i Sverige har dessutom passerat Danmark, vilket gör att intresset av samarbete med andra länder är centralt eftersom det är olaglig verksamhet vi talar om. När det gäller tullen har vi förstärkt anslagen de senaste åren med en tredjedel. Anslagen till tullen ökade alltså med 30 procent. Personalen har ökat mycket. Jag tror att det fram till nu är 265 årsarbetskrafter, men det blir ytterligare 100 i år. Men det handlar inte bara om personal utan också om bärbara skanningsutrustningar och annat som effektiviserar arbetet och gör det enklare. Det är en balansgång mellan underrättelseverksamhet, teknisk förmåga och kängor på marken, eller vad det var Morell sa i vår förra interpellationsdebatt. Jag delar bilden att det finns ett antal stråk och infrastrukturer som det måste slås emot. Jag tycker att det är spännande att europeisk polis i samverkan med svensk polis har följt smugglingsvägarna genom Europa och låtit smugglarna leverera på flera platser, också i Sverige, så att man inte bara tar själva transporten utan låter hela infrastrukturen bli synlig med omställningsplatser, leverantörer och underleverantörer. När man jobbar systematiskt på det sättet kan man verkligen knäcka gängstrukturerna. Transporterna på väg är definitivt en väldigt viktig del. Det gäller att jobba smart så att man inte bara slår ut en transport utan också gängmiljöerna och den internationella koppling som nästan alltid finns i de här sammanhangen. Jag ser fram emot ytterligare jobb vid tullen men också Polismyndighetens utvecklingsarbete på det här området.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Tullen har ju ändrat sitt fokus lite grann. Man tittar mycket på den yrkesmässiga trafiken, och det har fått ett genomslag. Tullen har i ett pressmeddelande skrivit att det var ett rekordbeslag av cannabis 2020. Man tog nästan 3,9 ton cannabis, mer än tre gånger så mycket som 2019 och mer än något annat år. Tullverket har heller aldrig tidigare beslagtagit så många skjutvapen som förra året. Kriminella grupperingar anpassar sig och utnyttjar i större utsträckning handelsflödet för smuggling. Handelsflödet - vad är det? Jo, det är våra godstransporter på väg. Det är de som de kriminella använder sig av, som också tullen har konstaterat. Charlotte Svensson säger: Vår omställning har gett resultat. Aldrig tidigare har vi beslagtagit så mycket cannabis som förra året. Trots minskat resande stoppade vi också mer alkohol än året innan, inte minst tack vare stora beslag i den tunga trafiken. Här har vi kopplingen till den olagliga yrkesmässiga trafiken som har brett ut sig i Sverige och som man nyttjar för att smuggla in alkohol, narkotika, vapen, sprängmedel och människor. I motsatt riktning går stöldgods ut för i runda slängar 2 miljarder om året i försäkrat värde. Det är vad som går ut över gränserna. Det är vi som försäkringstagare som får betala det. Katalysatorstölderna har ökat med ungefär 4 000 procent. Det är någonting som drabbar bilägarna väldigt hårt. Om man tittar på de skjutningar som har varit ser man att antalet ökar. Det är bekymmersamt. Detta återspeglar att det är en fajt mellan de olika kriminella aktörerna. Polisen har skapat oreda i systemet, eftersom man har plockat bort en hel del av de ledande figurerna. Då poppar andra upp för att ta över och bröstar sig för att visa att det nu är de som bestämmer. Men om vi ska komma åt detta och hejda det måste vi strypa näringsflödet. Jag är tillbaka där. Jag har diskuterat detta så många gånger med så många människor. Man måste se sambandet mellan dessa flöden som är ute i vårt samhälle och näringstillförseln till de kriminella. Ska vi komma åt dessa skjutningar som är oerhört bekymmersamma och som skapar en sådan otrygghet för alla människor ute i vårt samhälle måste vi också satsa på resurser ute på vägen. Nu är vi tillbaka vid kängorna - kött och blod som står i kängor och stoppar fordon på vägen. När jag utbildades en gång i tiden hos trafikpolisen hade jag en instruktör och handledare. Han var nog Polismyndighetens bästa blodhund. Han kunde leta rätt på fordon som var intressant på två kilometers avstånd. Denna erfarenhet hade han samlat på sig under sina yrkesverksamma år som polis och som trafikpolis. Bara genom att titta på ett fordon kunde han säga att man skulle ta in det för att det var något som inte stämde. Och i nio fall av tio hade han rätt. Det är denna kunskap med duktiga tjänstemän som gör kontroller på vägen som man måste ta vara på. De kan i princip lukta sig till om någonting inte stämmer. Denna erfarenhet bygger man naturligtvis upp under lång tid när man jobbar ute i fält i skarpt läge. Därför måste vi nu få ut människor, oavsett hur det kommer att se ut framöver.
Fru talman! Jag tror att det är jätteviktigt att vi stärker polisorganisationen och får fler erfarna och kunniga polistjänstemän som har kängor på sig och kan kontrollera yrkestrafiken mer. Jag tror också att det är viktigt att polisen fortsätter att utveckla sin tekniska förmåga, inte minst på kamerasidan med möjlighet att lagra och se mönster och kopplat till det underrättelsebilden. Många av de stora beslag som tullen har gjort i dessa sammanhang har också haft en koppling till underrättelsearbete, internationellt samarbete eller samarbete med Polismyndigheten. Det är på detta sätt man faktiskt kan öka beslagen över tid, veta hur denna struktur ser ut och hur man kommer åt den. Jag tror också att det är viktigt att komma åt det som vi inte har pratat om i dag, alltså de vanliga och basala kraven som gör det svårare för dessa internationella aktörer som finns på våra vägar och som inte följer våra regler. Bara det enkla kravet på vinterdäck ställer till det för ett antal av dessa transporter. Det är egentligen inte en brottsfråga. Men det är klart att om detta krav gör det svårare eller i alla fall mer omständligt för dessa oseriösa aktörer att finnas i Sverige kan vi också strypa en del olaglig verksamhet på vägen, vilket jag tycker är bra. Då ökar vi trafiksäkerheten. Det handlar återigen om sållningsprov av narkotika som gör att vi kan göra det mycket enklare för en vanlig polis att göra sitt jobb och därmed strypa konstig verksamhet. När det gäller tullens kontroller av den yrkesmässiga trafiken är det helt rätt att de ser att detta i större utsträckning går i godsflödet. Det är bra. Då har de också fått ökad teknisk förmåga att upptäcka detta men också mer personal. Det som är intressant är att det handlar om multikriminella. Ibland är det inte bara fråga om smuggling av vapen och narkotika. Det kan också vara smuggling av cigaretter eller livsmedel eller handla om momsbedrägerier. Det är därför otroligt viktigt att tullen kollar på den ekonomiska delen av detta, för mycket av pengarna kommer in via ekonomisk brottslighet som inte så sällan också har en koppling till godstrafik. Jag tror att det som Morell lyfter fram på slutet är otroligt viktigt, att det som vi nu ser är att skjutningarna ligger kvar på en väldigt hög nivå. Den är något lägre än förra året, men det kan variera över tid. När det gäller sprängningarna, som det hänvisades till förut, har polisen nu samlats i ett bombdatacenter tillsammans med andra myndigheter. Detta verkar vara ganska framgångsrikt. Förra året minskade sprängningarna, och i början av detta år är antalet sprängningar mindre än förra året. Vi har nu haft kanske två år i rad med sjunkande nivåer av sprängningar. Det är nämligen inte alla som kan hantera sprängmedel, vilket är bra. Och slår man ut en del av de verkstäder som tillverkar dessa bomber får det en större effekt. Jag tycker att detta systematiska arbete, att inte bara utreda brott utan se sammanhanget och leda det bakåt, är ett väldigt smart sätt för polisen och andra myndigheter att jobba. Jag noterade också det som Morell nämnde om ansvarsutkrävande. Vi ser att när polisen har ungefär 1 000 fler frihetsberövade i dag jämfört med för två år sedan och att vi har kommit längre upp i näringskedjan i de kriminella gängen - att fler ledargestalter i de kriminella gängen sitter inlåsta eller väntar på rättegångar - är det en försvagning av denna struktur. Den försvinner inte, men det är en försvagning av strukturen. Det gör det lättare för polisen att slå mot de individer som fortfarande finns kvar i dessa kriminella nätverk. Jag menar alltså att vi, trots att vi har stora problem med våldet, är i en offensiv fas från Polismyndigheten. Och vi är bara i början av den kraftsamling som nu pågår för att anställa fler poliser - vanliga patrullerande poliser, poliser på väg och fler utredare - och genom att skärpa straffen ytterligare och ge polisen nya metoder och verktyg. Sedan måste vi inte bara hantera vägtransporter utan också bryta nyrekryteringen av unga in i de kriminella gängen. Endast så kan vi långsiktigt se till att brottsligheten minskar över tid.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Att alla inte kan hantera sprängmedel såg vi exempel på i Värnamo. Där gick det inte så bra. Återigen är det oerhört viktigt att vi får en väl fungerande kontrollverksamhet med skarp lagstiftning för att knäcka dessa kriminella nätverk. Det bygger på att vi får ut folk på vägen. Jag ber återigen statsrådet att ta helikoptern en bit ovanför markytan och titta på hur dessa strukturer fungerar. Jag har lagt fram ett förslag, och vi skriver motioner om detta - hur vi ska organisera kontrollverksamheten. Jag pratar med både gamla polischefer och gamla kollegor om hur man bäst ska komma åt detta och få hejd på det som pågår ute på vägarna. Det bygger till viss del på teknisk utrustning. Men det är jätteenkelt att byta en registreringsskylt. En del av dem som kommer in i landet har ett helt batteri med registreringsskyltar och tillhörande registreringsbevis. De byter identitet under resans gång i landet. Det får vi inte glömma. Men för att komma åt detta måste man ha vakna och duktiga kontrolltjänstemän ute på vägarna som, precis som min gamla handledare, i princip kan lukta sig till när det är fel. Då kommer vi att ha framgång i att knäcka dessa kriminella nätverk. Vi måste strypa deras näringstillförsel. Det är det första som vi måste göra. Sedan är det givetvis många andra saker som också måste till. Men näringstillförseln måste strypas. Det bygger på att man får ut kängor på vägen.
Fru talman! Jag tackar Thomas Morell för ännu en debatt i detta ämne. Men den är viktig därför att detta är ett område som har varit försummat och som inte har varit reglerat tillräckligt mycket och där polisen inte har gjort tillräckligt mycket kontrollverksamhet. Nu ser vi en utveckling där kontrollerna ökar. Vi är inte nöjda med den nivå som vi är på i dag. Dessa måste fortsätta att utvecklas, och då behövs det fler personer som gör dem. Vi behöver också öka den tekniska förmågan på olika sätt. Vi behöver också ett internationellt samarbete, eftersom många av dessa lastbilar har någon kommit genom ett annat land. Vi behöver ha mer internationellt samarbete för att slå mot denna internationella brottslighet, vilket den de facto är. Det är inte bara en förare någonstans som kör en lastbil, det är en del i ett mönster av en struktur som tjänar ganska stora pengar. Men i mitt interpellationssvar har jag också redogjort för väldigt många utvecklingsområden som vi nu håller på att arbeta med. Vi kommer att fortsätta därför att vi har bestämt oss för att skapa ordning och reda på svenska vägar. Det är bra för säkerheten, det är bra för de anställda men det är också bra för att minska brottsligheten.